Herr talman! Äke Gillström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att snabbt råda bot på det, som Åke Gillström uttrycker saken, krisartade läget för SJ:s vagnpark. Anledningen till att antalet skadade vagnar är så stort — enligt senaste uppgifter 4 900 mot normalt ca 2000 — är efterverkningar av den svåra vintern. För att bringa ned antalet avställda vagnar har SJ vidtagit en rad åtgärder. Reparationskapaciteten har ökats genom tillfälliga placeringar av reparatörer från huvudverkstäderna i Malmö, Göteborg, Östersund och Gävle på driftverkstäder som reparerar godsvagnar. Dessutom har reparationskapaciteten för godsvagnar på huvudverkstäderna ökats. Genom dessa åtgärder har ytterligare ca 50 man tillförts godsvagnsreparationerna. Skiftarbete eller arbete på förskjuten tid planeras inom Östersunds verkstadsregion. SJ undersöker även möjligheterna att anställa personal tillfälligt för att lösa problemen. Det är dock svårt att finna utbildade personer som kan rycka in i det kvalificerade arbetet. SJ räknar med att under semesterperioden ha minskat antalet avställda vagnar till ett normalt antal. Jag anser liksom Åke Gillström att det är mycket angeläget att bristen på godsvagnar hävs, och jag förutsätter att de åtgärder som SJ nu vidtar ger resultat så snart som möjligt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ett märkligt förhållande att kommunikationsministern inte tidigare insett de möjligheter till flera arbetstillfällen som reparationer av SJ:s vagnar ger. I stället har det faktiskt varit så att lokala politiker fått göra ingripanden i form av frågor och motioner för att över huvud taget få ha SJ:s verkstäder kvar på sina orter. Jag tänker t.ex. på Boilnäs, där man fått kämpa för att få fortsätta verksamheten. När nu godsvagnarna ställer sig i kilometerlånga köer för översyn och eventuell reparation, så tillåts denna verkstad gå med halv kapacitet. När man begär en förstärkning med tolv reparatörer får man bara fem. Förhållandet är detsamma i hela denna region, där Östersund och Gävle ingår. Förmodligen råder samma förhållande över hela landet. Skälet till att jag i min fråga valde Gävle som exempel är inte bara att jag själv kommer därifrån utan framför allt att jag vet vilka sysselsättningssvårigheter vi haft under senare tid. Jag är medveten om att den folkpartistiska regeringen gjort vissa försök att rädda sysselsättningen på några platser i landet. Hittills har inget gjorts för att klara Gävle Varv. Där går f. n. bara 120 man kvar, medan konkursutredaren söker med ljus och lykta efter nya ägare. Från denna arbetsplats har det redan gått ett hundratal väl utbildade och kunniga yrkesmän, väl lämpade för reparatörsjobb i SJ:s verkstäder i Gävle. Ändå har inte kommunikationsministern föranstaltat om att dessa verkstäder efter många års anställningsstopp kunnat anställa mer personal, när behovet skapat kris i vagnparken. Följden blir att SJ:s kunder får vända sig till andra transportörer, och inkomsterna flyr också från SJ. På detta sätt styrs pengar mer eller mindre medvetet till privata företagare, medan budgeten för folkets egen järnväg urholkas. Medan Gävleborg f. n. är ett av de värst drabbade länen när det gäller arbetslöshet tillåts en märklig personalpolitik inom SJ:s verkstäder fortsätta. Naturligtvis borde en driftig regering här se en chans att skapa sysselsättning. Jag har nu kollat med arbetsförmedlingen i Gävle, och det visar sig att det f. n. finns ett 70-tal anmälda yrkeskunniga inom det område som SJ:s verkstäder representerar. Av dessa är mer än hälften lokalt bundna. Statsanställdas förbund har reagerat på SJ:s och regeringens passivitet och inbjudit alla berörda parter till möte på måndag. Det vore väl naturligt om företrädare för staten då kunde redovisa hur man tänker lösa krisen med de oreparerade godsvagnarna. F. ö. lär enligt uppgift nu också personvagnsparken börja drabbas på samma sätt. Inför den nya trafikpolitik som riksdagen snart skall besluta om — en politik som regeringens proposition inte har så stor andel i — så är det väl ändå nödvändigt att i framtiden kunna erbjuda nytillströmmande kunder vagnar i tillräcklig utsträckning. Kommer kommunikationsministern att se till att de sent tillkomna planerna nu förverkligas med det snaraste?
Herr talman! Det är ju inte primärt jag som kommunikationsminister som vidtar åtgärder när det gäller att anställa personal på SJ, men jag håller med Åke Gillström om att den vagnbrist som SJ f. n. har är ett svårt problem. Den hårda vintern och den i och för sig glädjande ökningen av efterfrågan på godstransporter har i hög grad medverkat till att dessa problem har uppstått. Förutom att den hårda vintern medförde att många vagnar och lok skadades innebar den också att färjetrafiken till kontinenten stördes, och det gjorde att det var svårt att få hem tomvagnar från kontinenten. Problemet har successivt lösts nu när färjorna går som de skall. Den här frågan hänger naturligtvis slutligen samman med SJ:s investeringar. Jag vet att SJ kommer att prioritera inköp av moderna godsvagnar, som är anpassade till kundernas behov, men sådana inköp beror i sin tur på den ekonomiska bedömning av SJ:s investeringsutrymme som statsmakterna gör. När det sedan gäller frågan om verkstäderna och anställning av reparatörer där finns det en stor överkapacitet i fråga om SJ:s verkstadsyta. SJ har i dag ca 255 000 m? verkstadsyta, och en anpassning av denna till behovet skulle innebära att 47 000 m? behövde slopas. Lokalerna har inte anpassats i takt med att behovet av reparationer har minskat, då lok och vagnar har moderniserats. SJ har däremot ingen överkapacitet då det gäller personal, precis som Åke Gillström anförde, men man nyanställer reparatörer i takt med personalavgångarna. Under 1975-1978 har ca 790 man anställts, och under budgetåret 1979/80 skall ytterligare reparatörer anställas.
Herr talman! De sifferuppgifter som kommunikationsministern nu lämnade står enligt min mening för bara halva sanningen, och det som sägs i svaret om tillfälliga placeringar innebär ju bara att man flyttar folk från det ena stället till det andra. Vi vet ju att samtliga dessa verkstäder har behov av personal, och med tillfälliga placeringar löser man inte någon del av det här problemet. Det talas också om att det är svårt att få utbildat folk, men jag tycker att man i så fall har undersökt möjligheterna väldigt dåligt. När man undersöker förhållandena litet närmare får man en del ganska märkliga uppgifter. Jag är säker på att man skulle kunna ringa runt till alla sådana här verkstäder också utanför Gävleborgs län och få samma svar som jag har fått där, nämligen att man har en ganska hög arbetslöshet och att det finns yrkeskunnigt folk på det här området som går och väntar på att få arbete. En summering av situationen på personalsidan för hela riket ger vid handen att det vid det senaste månadsskiftet fanns 1638 svetsare, 238 grovplåtslagare och 291 tunnplåtslagare som sökte jobb. Det är alltså fråga om personer som är yrkeskunniga. När det gäller svetsarna är antalet arbetssökande tre gånger större än antalet lediga platser. Det måste bl.a. bero på att SJ inte ledigkungör sina jobb på det här området. Orsaken till att man inte placerar in reparatörer där de behövs torde alltså inte vara brist på arbetssökande, för det är svårt att söka platser som inte är ledigförklarade. Jag tycker att kommunikationsministern borde utveckla det sista hon sade beträffande statistiken över nyanställda. Den stämmer nämligen inte helt.
Herr talman! Jag får mina uppgifter från SJ, och jag litar naturligtvis på att de är riktiga. De siffror jag nämnde redovisar antalet nyanställningar under den senaste perioden. SJ avser dessutom, som jag också framhöll i en debatt häromdagen här i kammaren, att anställa ytterligare reparatörer under budgetåret 1979/80. Den aktuella situationen med ett onormalt stort antal avställda vagnar räknar SJ med att klara av till sommaren med de åtgärder som vidtas. SJ beaktar dessutom, som jag sade i mitt svar, möjligheterna att anställa personal tillfälligt. Men det är, Åke Gillström, enligt uppgifter från SJ svårt att få folk som med kort varsel kan sättas in i det här arbetet. SJ planerar inte f. n. någon permanent ökning av personalen, men situationen hålls hela tiden under noggrann uppsikt av SJ.
Herr talman! De siffror Anitha Bondestam redovisade när det gäller antalet nyanställda ger bara halva sanningen så till vida att hon naturligtvis också borde ha redovisat hur många som avgått från sina jobb. Men jag kan göra detta i stället. År 1977 lämnade 392 verkstäderna, men de ersattes av endast 234 nya. 1978 avgick 395, men man tog in bara 238 nya, dvs. man ersätter de avgångna bara med ca två tredjedelar. Det är givet att man när det gäller vagnparken därmed kommer i en sådan kris man nu upplever inom SJ. Även om kommunikationsministern inte direkt kan påverka SJ, kan jag inte tänka mig att det ingår i hennes trafikpolitik att kunderna skall behöva söka sig till andra transportmedel för att få sina varor transporterade därför att SJ inte har tillräckligt med vagnar. Jag tycker nog att det finns all anledning för kommunikationsministern att mycket kraftigare ingripa för att få någon rätsida i detta fall.
Herr talman! Som jag sade i mitt tidigare anförande beror det inte enbart på antalet reparatörer att antalet avställda vagnar f. n. är så stort; den svåra vintern har gjort att vagnbristen har blivit större på grund av att färjetrafiken hindrats. När det sedan gäller siffran för nyanställda reparatörer är SJ:s policy f. n. att man skall ersätta de reparatörer som avgår genom nyanställningar, vilket också sker. Som jag sade i ett tidigare anförande studerar man kontinuerligt situationen, vilket kan föranleda att man kommer att öka antalet anställda reparatörer.
Herr talman! Om detta är SJ:s trafikpolitik nu måste jag ställa en kort fråga: Gäller denna politik från 1979? Den stämmer ju inte med den politik som förts under 1977 och 1978. Anser kommunikationsministern vidare att det är just att bara nyanställa två tredjedelar av det antal som slutar när det råder brist på arbetskraft?
Herr talman! Att antalet avställda vagnar f.n. är så stort är ju en ny situation, och jag förutsätter att det är en anpassning till denna situation som gjort att man driver den policy jag nyss talade om.

Herr talman! Ivan Svanström har frågat mig om jag vill medverka till att allmänheten i görligaste mån får behålla sina postanstalter och postadresser. Statsmakternas krav att postverket skall klara sina av statsmakterna angivna åligganden utan subventioner från skattebetalarna medför att postverket, liksom andra affärsföretag, fortlöpande måste se över sin organisation för att kunna effektivera den och så långt möjligt hålla kostnaderna för verksamheten nere. Detta krav går inte att förena med anvisningar från riksdag och regering om hur postverkets lokala driftorganisation skall vara uppbyggd i sina enskildheter. I enlighet med statsmakternas beslut om postverkets organisation år 1976 åligger det därför postverket att besluta om den detaljerade utformningen av lokalförvaltningens organisation. Det krävs en viss minimivolym av värdeförmedlingsoch kassatjänst för att det skall vara ekonomiskt rimligt att bibehålla eller upprätta fasta postanordningar. För att tillgodose övriga postala tjänster, t.ex. brevbäring, postoch pakethämtning, sortering och transport behövs i regel inga fasta postanordningar på små orter. Den serviceform som här lämpar sig bäst är lantbrevbäring, dvs. ett slags rörliga postkontor. Av detta skäl har postverket sedan många år tillbaka ersatt dåligt utnyttjade, små fasta postkontor på landsbygden med lantbrevbäring. Denna omorganisation har verket genomfört endast på de allra minsta orterna även om rent företagsekonomiska skäl talat för att lantbrevbäring skulle vara att föredra även på andra, något större orter. Vad gäller frågan om postadresser har postverket sedan oktober 1974 tillämpat följande ordning. Då brevbäringen rationaliseras, dvs. vanligen ändras till att utgå från en större ort, får samtliga hushåll inom utdelningsområdet det nya utgångspostkontorets namn i sin ortsadress. Om postkontoret på den mindre orten därvid bibehålls, är det normala att kontoret benämns med det nya utgångspostkontorets namn jämte filialpostkontorsnummer. Skulle emellertid kommunen eller kunderna motsätta sig en sådan namnändring, bibehålls det gamla ortsnamnet under förutsättning att det kommer att finnas en fast postanordning på orten, dvs. ett kontor eller ett postställe. Postverkets kriterier vid val av organisationsform för landsbygdens postanordningar liksom den sedan år 1974 rådande ordningen vid namnbyten, tillgodoser enligt min uppfattning de krav som rimligen kan ställas i dessa hänseenden.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det här är saker som jag sysslat med mycket, inte minst i egenskap av ordförande för Riksförbundet för hembygdsvård. Hembygdsrörelsen har i vårt land ca en halv miljon personer i sina medlemskadrar och är en intresseorganisation som är värd att inte helt glömmas bort — det gäller även statsråd och likställda. Jag har i min hand brev från både hög och låg som i det här sammanhanget har samma uppfattning som jag, nämligen att postanstalterna i görligaste mån skall bibehållas. Jag har här t.ex. ett brev från ett f. d. statsråd som skriver att han haft att kämpa för sin postanstalt någonstans ute på den svenska landsbygden. Om jag förstått hans brev rätt blev han utsatt för en påverkan från posttjänstemän som knappast borde få förekomma i ett demokratiskt samhälle och absolut inte i folkpartiets Sverige. Jag vill här fråga kommunikationsministern om kommunikationsministern i dag är beredd att göra samma uttalande som Bengt Norling gjorde 1973, att postverket får tåla en något minskad rationalitet mot att människorna i stället får behålla sin postservice. Beträffande ”en viss minimivolym” skulle jag vilja fråga om statsrådet är medveten om att man vid posten ibland tillämpar en metod som innebär att antalet postärenden målmedvetet nedbringas vid en fast anstalt som man vill få bort. Man kan göra det på olika sätt. Lantbrevbäringen erbjuder en underbart bra betjäning. Jag har själv i min ungdom varit lantbrevbärare. Men det är uppenbarligen så att det, allteftersom vi får fler familjer där båda makarna i jämlikhetens namn förvärvsarbetar, blir svårare att få den service genom lantbrevbäring som man annars normalt kan få. När det sedan gäller förhållandena i: Kalmar län vill jag fråga hur det kan beräknas gå med postanstalterna Blackstad och Gunnebobruk. Anledningen till att jag nämnde Verkebäck i min fråga är att man där har lantbrevbäring från Västervik men hellre vill ha den från Gunnebobruk, som ligger i omedelbar anslutning till Verkebäck. Varför kan man inte tänka sig att låta lantbrevbäringen i högre grad än nu utgå från de små postanstalterna, som därigenom skulle få en chans att vara kvar? Då skulle man också slippa bekymret med sorteringen, som enligt uppgift från posten är väldigt besvärlig.
Herr talman! Till att börja med tillfrågades jag om jag inte hade samma uppfattning som Bengt Norling, att man i görligaste mån skulle låta postens rationalitet stå tillbaka för kundernas önskemål. Det ligger i mitt svar att jag i det avseendet har samma inställning som Bengt Norling. När det sedan gäller påståendet att posten försöker minska antalet postärenden för att på det sättet få underlag för indragning av en fast postanordning vill jag framhålla att det i allmänhet är antalet hushåll som är avgörande för om det skall vara en fast postanordning eller inte. När det sedan gäller hushåll där båda arbetar och därför har svårt att utnyttja lantbrevbäringen vill jag säga att det förhållandet att båda arbetar också ofta innebär att de har tillgång till fasta postanordningar på annat ställe än vid sin bostad. Vad slutligen beträffar postanordningarna i Blackstad och Gunnebobruk ligger det f. n. ett ärende för bedömning hos regeringen i den delen, och jag kan därför inte i dag svara exakt hur det kommer att gå i det ärendet. Principiellt vill jag dock säga att ju fler adresser som finns, desto svårare blir det för postens sorteringspersonal. Det blir fler adresser om man utgår från de små orterna än om man utgår från de större.
Herr talman! Om de båda arbetande i ett hushåll väljer att få sina postala tjänster utförda på annan ort, innebär det ju en ytterligare uttunning av underlaget på den lilla postanstalten. Jag känner förhållandena på svensk landsbygd i dessa sammanhang synnerligen väl, och jag vet att sådan utflyttning av posttjänster är en av orsakerna till att kundtjänsten på de små orterna minskar ytterligare. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga, som gäller utformningen av informationen till postkunderna. När jag år 1973 vid två tillfällen överlade med dåvarande kommunikationsministern försäkrade han — nyfrälst som han vid den tiden liksom vi andra var i fråga om önskvärdheten av samråd — att det visst skulle bli samråd mellan postmyndigheterna och den berörda allmänheten. Men tydligen sker icke något sådant samråd. Så var i varje fall icke förhållandet när det gällde den del av postkunderna i Gunnebobruk som helt enkelt enbart fick ett brev med meddelande om att förändringar i postservicen skulle genomföras fr.o.m. den 1 juni. Det är inte på det sättet som det skall gå till.

Herr talman! Vad gäller frågan om att det skulle vara bekymmersamt att man i stället för att utnyttja lantbrevbäringen eller fasta postanordningar på småorter väljer att använda de postanordningar som finns på det ställe där man arbetar vill jag först säga att detta inte är något som posten kan styra. Om man väljer att utnyttja postanordningarna där man arbetar, så är det ju ett frivilligt val. Som jag sade tidigare räknar posten dessutom hushåll och inte antalet postärenden när den bedömer om en fast postanordning skall finnas kvar eller inte. När det sedan gäller informationen och samrådsförfarandet har jag precis samma uppfattning som Ivan Svanström, nämligen att samrådsformerna självfallet skall vara reella och inte bara formella.
Herr talman! Jag tackar för det sista beskedet. Jag återkommer till en fråga som kommunikationsministern nämnde parentetiskt, nämligen sorteringsmöjligheterna. I de kontakter som Riksförbundet för hembygdsvård har haft med posten på central nivå har vi fått reda på att man måste starta en verksamhet med adressering av vägarna på landsbygden och numrering av dem för varje enskild abonnent, eftersom man annars inte kan sortera posten. Som jag sagt har jag själv varit verksam inom detta område — visserligen för länge sedan — och jag vet att dessa svårigheter beror på att man drar ihop så många lantbrevbäringsturer till samma stora postanstalt, att sorteringen blir en form av industriell verksamhet. Jag menar att det skulle gå lättare att sortera posten på den lilla postanstalten än på en stor sådan.
Herr talman! Riksdagen har ju tidigare beslutat i enlighet med en motion just av Ivan Svanström att göra en allsidig utredning på ortnamnsområdet. Formerna för detta utredningsarbete övervägs f. n. inom utbildningsdepartementét och bostadsdepartementet. Jag är också väl medveten om att vissa postkunder kan anse det vara en nackdel att deras postadress inte överensstämmer med namnet på den plats där de bor. Den nackdelen kan man eliminera genom att införa en mellanadress i ortsadressen. Därför diskuteras f. n. inom regeringskansliet frågan om att bereda möjlighet för enskilda personer att anmäla sin ortsadress till folkbokföringsmyndigheten. Därigenom skulle man i mån av utrymme kunna få in sin ortsadress som en mellanadress efter gatunamn eller boxangivelse. En sådan anmälan skulle efter hand kunna få genomslag i de offentliga registren och hos dem som tar sådana adressregister i anspråk. Detta är alltså f. n. under övervägande.
Herr talman! Jag tackar för den sista upplysningen. Jag känner till det här arbetet. Problemet är bara att det blir för långa adresser. De går inte in i den främsta av våra adresskalendrar, nämligen telefonkatalogen. Vi har också haft överläggningar med televerket i detta sammanhang. Beträffande sorteringen vidhåller jag att när man it.ex. Linköping har nio utgående lantbrevbäringslinjer, är det svårare för lantbrevbärarna att själva klara sorteringen. Man måste då ha särskild personal härför. Beträffande utredningen av ortnamnens kulturhistoriska värde så tackar jag för den och hoppas att man i det sammanhanget inte glömmer bort dem som bör vara med, t.ex. den fria ideella hembygdsrörelsen, som jag tror har mycket av värde att tillföra utredningen.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag anser att enbemanningen av SJ:s lok är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enbemanning av lok har förekommit länge vid SJ. Redan på 1930-talet bemannades ofta elektrolok med enbart förare. Motorvagnar har med få undantag alltid körts med en man i förarhytten. När man har tillämpat dubbelbemanning har det i första hand varit av andra skäl än trafiksäkerhetsskäl. Reglerna för bemanning av dragfordon har ändrats etappvis och dubbelbemanningen har minskat. Den senaste ändringen av bemanningsreglerna genomfördes efter avtal år 1976 och innebär att alla tåg — med vissa undantag för malmbanan — kan köras utan dubbelbemannade dragfordon. Den mångåriga erfarenheten av enbemanning har visat att olycksfrekvensen inte har varit större vid enbemanning än vid dubbelbemanning och man har inte kunnat påvisa något statistiskt samband mellan olyckor och lokbemanning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Enbemanningen av lok även vid längre resor och nattetid infördes 1976. Dess lämplighet ur såväl trafiksäkerhetssom arbetsmiljösynpunkt har diskuterats. Debatten tog ny fart sedan en lokförare drabbats av sjukdom och enligt egen uppgift kört nio mil en natt utan att minnas något förrän han ser ljusskenet från ett mötande tåg. Vagnarna i hans eget tåg hade spårat ur när växeln till ett sidospår passerats i för hög hastighet. Det är naturligt att den ensamme lokföraren någon gång drabbas av trötthet, sjukdom eller tillfällig black out. Enligt en enkät uppger sig 90 96 av lokförarna någon gång ha drabbats av mikrosömn. Frågan är om enbemanningen är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det var postvagnar som spårade ur i det av mig refererade fallet. Postpersonalens fackliga organisation i Östersund och Bollnäs har i ett brev, där de krävt åtgärder mot enbemanningen för att öka säkerheten på tågen, bl.a. uttryckt sig på följande träffande sätt: ”Både passagerare och personal som medföljer tågen får förlita sig på att ingenting händer den ensamme lokföraren där framme. Det måste ses som en ren chanstagning. Varför kan inte en lokförare, precis som andra människor, drabbas av sådana skröpligheter som tankspriddhet, tillfällig avslappning i tankeverksamheten eller kanske rena trötthetssymtom så att han somnar ett ögonblick. Det räcker på ett tåg som rusar fram i 100 kilometers hastighet.” Kraven på säkerhet för såväl personal som passagerare måste självklart sättas mycket högt. Enbemanningen och de tekniska hjälpmedlen måste ses främst ur trafiksäkerhetssynpunkt och inte ensidigt företagsekonomiska aspekter. I sitt svar säger kommunikationsministern att den mångåriga erfarenheten av enbemanning har visat att olycksfrekvensen inte har varit större vid enbemanning än vid dubbelbemanning och att man inte har kunnat påvisa något statistiskt samband mellan olyckor och lokbemanning. Det är väl den frågan som det råder delade meningar om, och det av mig refererade fallet är ett exempel på detta. Det visar att flera anser att enbemanningen utgör en risk. Men jag förstår av svaret att statsrådet inte ämnar verka för att minska antalet tåg med enbemanning. En annan åtgärd som kan vidtas är att skaffa bättre tekniska hjälpmedel. Vi har det s.k. ATC-systemet — dvs. automatisk hastighetsreglering och automatiskt tågstopp — som kan bli ett värdefullt tekniskt hjälpmedel för att förhindra sådana olyckor. Jag vill fråga om statsrådet kommer att påskynda utbyggandet av det systemet. En annan sak som jag nämnde i motiveringen till min fråga var att lokförarna enligt uppgift saknar möjlighet att per telefon nå yttervärlden eller andra tåg. Jag vill också fråga om statsrådet anser att dessa brister skall avhjälpas.
Herr talman! Frågan om ATC och kommunikationsradio vill jag gärna svara på. Den snabba utbyggnaden av s.k. automatiska tågstopp — alltså ATC — och kommunikationsradio kommer att öka säkerheten ytterligare, och regeringen har i det senaste budgetarbetet gett de åtgärderna och andra säkerhetsinvesteringar hög prioritet. Det framgår av den trafikpolitiska propositionen att vi härvid helt följer SJ:s linje att införa dessa hjälpmedel i den takt som det är tekniskt möjligt.
Herr talman! Jag tackar för den kommentaren. Jag skulle då även vilja fråga när vi kan räkna med att vi har fått detta ATC-system utbyggt på de mer trafikerade banorna. Det fall jag har nämnt gäller tåg med långa resor och en omfattande trafik, även nattetid. Det är ju mot enbemanningen under långa resor och nattetid som det har riktats kritik — men kritiken kanske kan minska i den mån de tekniska hjälpmedlen ökar. Sedan uppfattade jag inte om statsrådet kommenterade detta med kommunikationsradio eller telefon, men min fråga var, om detta system kommer att införas och i så fall när.
Herr talman! Jag uttalade mig om både radion och tågstoppet och sade att vi har prioriterat bägge åtgärderna i budgetarbetet och gått på SJ:s linje att dessa skall vidtas så snart det är tekniskt möjligt. Det betyder att vi räknar med att - Nr 156 systemet kommer att vara utbyggt på de stora linjerna under första hälften av Lördagen den
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för de uppgifterna och hoppas att det skall vara möjligt att följa de planer som här har angetts.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att trygga tillgången på olja under den kommande vintern.

Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Bakgrunden till den obalans som uppstod på oljemarknaden under den gångna vintern och som sedan dess bestått är väl känd och jag berör den här bara helt kort. Den viktigaste enskilda händelsen var naturligtvis utvecklingen i Iran som medförde ett så gott som totalt bortfall av landets råoljeexport från slutet av december t.o.m. februari. Utbudet av oljeprodukter begränsades vidare av ett antal strejker och driftavbrott vid raffinaderier och anläggningar för oljedistribution i Västeuropa. Efterfrågesidan påverkades bl.a. av en osedvanligt kall vinter i Västeuropa och i Nordamerika. I Sverige kom således eldningsoljeförbrukningen att bli 15-20 96 större än normalt. Internationellt ledde utvecklingen till en kraftigare minskning av lagren än vanligt under vintersäsongen och till stigande priser på råolja och oljeprodukter. Priserna på den marginella s.k. spotmarknaden i Rotterdam rusade i höjden. Sverige har en förhållandevis låg raffinaderikapacitet. En betydande import av oljeprodukter förekommer därför. Prissättningen på dessa produkter styrs i stor utsträckning av Rotterdamnoteringarna. De mindre, fristående oljeföretagens upphandling sker regelmässigt till de priser som gäller på spotmarknaden. De stora oljeföretagen, och då särskilt de som har raffinaderier i 191 att trygga tillgången på olja Sverige, påverkas däremot inte i lika hög grad av prisutvecklingen på Rotterdammarknaden, även om också dessa fått vissa problem med marginella kompletteringsköp av oljeprodukter på spotmarknaden. Regeringen har sedan störningarna på oljemarknaden inleddes vidtagit en rad åtgärder för att motverka de negativa följderna av dessa. Därvid har regeringen vägletts av i första hand följande principer. Konsumenternas nödvändiga behov av oljeprodukter skall tillgodoses. Prisökningarna på spotmarknaden skall så litet som möjligt få påverka prisnivån i Sverige. Beredskapslagren bör så långt möjligt hållas intakta. Vid val av åtgärder måste en avvägning ske mellan de olika målen. Det är också en sådan avvägning som regeringen gör inför varje beslut som fattats eller fattas för att möta problemen på oljeområdet. Om prisregleringen på oljeprodukter avvecklades skulle måhända importen öka men vi skulle då äventyra den prispolitiska målsättningen. Detta mål är av central betydelse i regeringens samlade ekonomiskt politiska bedömning. Det är också viktigt att Sverige inte tvingas betala ett väsentligt högre oljepris än andra konsumentländer. Under våren har det blivit uppenbart att problemen på oljemarkraden är av långvarig natur. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringens beslut att tillkalla en särskild delegation med uppgift att efter bl.a. överläggningar med oljeföretagen lämna förslag till regeringen om hur försörjningen med olja skall kunna tryggas. Delegationen avgav en rapport den 17 maj. Med ledning av förslagen i rapporten beslöt regeringen samma dag om följande åtgärder.

råolja. De prisförändringar som sker i och med detta beslut bör enligt regeringens uppfattning ge möjligheter för oljeföretagen att även fortsättningsvis kunna försörja konsumenterna med produkter. Prisändringarna ger också oljeföretagen förutsättningar att bygga upp sina lager inför hösten. Regeringens beslut bör kunna tillgodose behovet av oljetillförsel under en längre tidsperiod. Emellertid följer självfallet regeringen utvecklingen på oljeområdet med största uppmärksamhet. Om situationen skulle förvärras finns handlingsberedskap för att vidta ytterligare åtgärder. Sverige har påverkats mer än många andra länder av problemen på oljemarknaden. Enligt den beräkningsmetod som används av OECD ländernas samarbetsorgan IEA var det svenska importbortfallet 7,6 26 under det första kvartalet 1979, sedan hänsyn tagits till säsongvariationer. Ett medlemsland i IEA kan begära att organisationens fördelningssystem aktiveras om importbortfallet uppgår till minst 7 96. Med hänsyn till att Sveriges importbortfall således överstiger 7 96 begärde Sverige den 21 maj att fördelningssystemet skall tillämpas. Sveriges begäran Nr 156 behandlas nu av IEA enligt de regler som finns fastställda. Lördagen den Jag har hittills uppehållit mig vid de åtgärder som regeringen har vidtagit 26 maj 1979 för att förbättra tillgången på olja. Det är givetvis också angeläget att genom olika åtgärder på efterfrågesidan minska oljeanvändningen eller ersätta olja med andra bränslen. Både vid IEA:s ministermöte i Paris och vid EFTA:s ministermöte i Bodö underströk man betydelsen av intensifierade sparåtgär Ett antal förslag i syfte att på längre sikt minska vårt oljeberoende har lagts fram i propositionen om riktlinjer för energipolitiken, en proposition som nu behandlas av riksdagen. Även på kort sikt finns möjligheter att begränsa oljeanvändningen genom olika åtgärder. Regeringen har givit energisparkommittén i uppdrag att under våren 1979 genomföra en särskild informationskampanj för att stimulera energikonsumenter av alla slag att göra en extra insats för att spara energi. Målet är att spara 7 96 av den energi som normalt används under perioden mars-maj. En preliminär rapport från kommittén om resultatet av kampanjen tyder på att den har nått ut till mycket stora grupper. Regeringen förbereder nya uppdrag till energisparkommittén. Även för de fristående, mindre oljeföretagen bör de beslutade prisändringarna innebära någon lättnad. Regeringen har i energipropositionen redovisat sin syn på Svenska Petroleum AB:s fortsatta verksamhet. SP:s verksamhet bör framför allt inriktas mot områden där bolaget kan bidra till att förbättra försörjningstryggheten. SP:s försäljning bör liksom hittills inriktas på storförbrukare, främst inom den offentliga sektorn, och på sådana kunder som f.n. i stor utsträckning köper sina produkter till spotmarknadspriser. Enligt vad jag har inhämtat bör SP i viss utsträckning kunna bidra till försörjningen av sådana mindre företag och kommuner m.fl. som avskurits från sina tidigare leverantörer.

Herr talman! Låt mig för ordningens och traditionens skull börja med att tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Men jag måste tillägga att min tacksamhet är begränsad. Den gäller, som strax skall framgå, inte innehållet i svaret, och den gäller inte heller handelsministerns handläggning av ärendet.

Den handläggningen vittnar inte om respekt för riksdagsdebatterna som ett väsentligt inslag i en parlamentarisk demokrati. Däremot utgör den ett nytt belägg för folkpartiregeringens fiffighet och mediamedvetenhet. I besvärliga frågor och debatter som kräver litet kurage 193 att trygga tillgången på olja väljer statsråden numera att ducka och vika undan — så gott det går. I sitt interpellationssvar går handelsministern med lätt hand förbi besvärande fakta. Han säger att det finns problem på oljemarknaden, och den uppmärksamme läsaren kan kanske rent av ana sig till att läget är ganska allvarligt när det gäller våra möjligheter att i vinter försörja oss med olja till rimliga priser. Men han säger inte rent ut som det är, nämligen att oljelagren minskat till långt under fastställd miniminivå, att en uppbyggnad av lagren inte har skett efter den kalla vintern, att det fortfarande går dåligt med importen av olja och att regeringen inte har en aning om hur vi skall kunna ta oss ur vår brydsamma situation. De internationella utsikterna har successivt försämrats, men regeringen har denna vinter och vår låtit veckorna och månaderna gå utan att på allvar ta itu med problemen. Enligt uppgift i Financial Times för den 19 maj har priserna på råolja stigit med 123 96 på spotmarknaden i Rotterdam och med 14,5-37 926 på övriga marknader enbart under tiden från december 1978 till nu. Enbart under innevarande månad har Iran, Irak, Abu Dhabi, Libyen, Venezuela och Indonesien genomfört betydande prishöjningar. Ingen ser i dag något slut på prishöjningarna. Försörjningsläget har ytterligare förvärrats genom att osäkerheten om kärnkraftens framtid ökat efter reaktorolyckan i Harrisburg. I Sverige kommer inga nya reaktorer att kunna tas i drift förrän efter folkomröstningen i mars 1980, om det över huvud taget blir möjligt. Dessutom tillkommer, efter vad vi nyligen kunnat läsa i tidningarna, att brist på vattenkraft hotar till följd av att vårfloden inte gett den påfyllnad i vattenmagasinen som man normalt brukar kunna räkna med. Från socialdemokratins sida har vi under det senaste halvåret vid upprepade tillfällen varnat regeringen för följderna av overksamhet och from förlitan på att försynen till sist ordnar allt. Själv försökte jag ta upp den bekymmersamma oljesituationen till ingående diskussion under riksdagens utrikesoch handelspolitiska debatt den 14 mars, men handelsministern avfärdade min argumentering med allmänt lugnande försäkringar. I svaret i dag kommer sent omsider ett erkännande av att han hade fel. Nu säger handelsministern: ”Under våren har det blivit uppenbart att problemen på oljemarknaden är av långvarig natur.” Ja, det är bra att regeringen äntligen vaknat, men det är synd att det har skett först åtskilliga månader efter det att orosmolnen börjat skocka sig över oss. Det har framgått i flera sammanhang att regeringen har hoppats på och räknat med att återverkningarna på oljemarknaden av revolutionen i Iran skulle bli kortvariga. Regeringen har inte velat se skriften på väggen. Man har blundat för att oljekonsumtionen i USA och flera andra tunga industriländer ökat på ett oroväckande sätt. Man har blundat för att de oljeproducerande länderna börjat ompröva sin produktionspolitik. Man har också glömt att de förändrade maktförhållandena i Mellersta Östern gör västvärldens oljeförsörjning mer osäker än den var tidigare. Den kanske viktigaste förändringen är att oljeländerna börjat upptäcka att det inte är i deras intresse att fortsätta att tömma sina oljetillgångar i den snabba takt som behövs för att tillgodose USA:s och Västeuropas uppskruvade konsumtionsbehov. Därför har västländerna inte heller kunnat kompensera den minskade oljeimporten från Iran med ökad import från andra länder. I interpellationssvaret påstår handelsministern att regeringen har tre mål för sin politik. För det första: Konsumenternas nödvändiga behov av oljeprodukter skall tillgodoses. För det andra: Prisökningarna på spotmarknaden skall så litet som möjligt få påverka prisnivån i Sverige. För det tredje: Beredskapslagren bör så långt möjligt hållas intakta. I verkligheten är det svårt att se att regeringen har haft mer än ett mål för sin oljepolitik, nämligen att genom prisregleringar i möjligaste mån försöka förhindra att de internationella prisökningarna slår igenom på den svenska marknaden före valet den 16 september. Det är en politik som de svenska konsumenterna kommer att få betala dyrt i höst efter valet den 16 september. Det är också en politik som effektivt har omöjliggjort en återuppbyggnad av beredskapslagren och därmed skapat en akut risk för att konsumenterna inte skall kunna få sina nödvändiga behov av oljeprodukter, som handelsministern säger, tillgodosedda när den första snön har fallit och kylan sätter in. De enda konkreta åtgärder som handelsministern har att redovisa i sitt interpellationssvar är de senkomna och otillräckliga regeringsbesluten den 17 maj. De innefattar främst en höjning av högstpriset på eldningsolja med 100 kr. l. Handelsministern tycks vilja låta påskina att med detta har allt som tidigare brustit rättats till. Prisförändringarna ger oljeföretagen förutsättningar att bygga upp sina lager inför hösten, säger han, och tillägger att regeringsbesluten bör kunna tillgodose behovet av oljetillförsel ”under en längre tidsperiod” — vad som nu menas med det. Handelsministern gör emellertid inte minsta försök att förklara sammanhangen. Ännu mindre bekvämar han sig att förklara varför regeringen har förkastat vissa förslag från sin egen energidelegation,t.ex. förslaget att införa hastighetsbegränsning i energisparande syfte. Men på den punkten är det kanske meningen att den som läser eller lyssnar till interpellationssvaret utan närmare anvisningar skall begripa att regeringen inte sommaren före valet vill införa några restriktioner som kan irritera semestrande bilister, även om en hastighetsbegränsning i och för sig skulle utgöra en ändamålsenlig besparingsåtgärd. Jag vet inte på vem handelsministern vill imponera genom tvärsäkra påståenden som framförs utan tillstymmelse till bevis. I varje fall tror jag inte att företagare i oljebranschen, som hittills inte har velat importera oljeprodukter till höga spotmarknadspriser, låter sig övertygas om att de nu skall importera, trots att de inte heller med de nya högstpriserna kan ta ut tillnärmelsevis lika höga priser av sina kunder som de själva får betala i den internationella handeln. Vårt stora beroende av spotmarknaden är beklagligt i dagens situation, att trygga tillgången på olja att trygga tillgången på olja men det är ändå ett faktum, och det avhjälps inte av regeringens åtgärder. Det är möjligt att den bästa åtgärden i det läge som nu uppkommit skulle ha varit en kombination av lämpligt avvägda prishöjningar och någon typ av clearing som kunde ha hjälpt de företag som är mest beroende av spotmarknaden. Men det är svårt för en enskild riksdagsman, som inte har tillgång till det informationsflöde som går till regeringen och kanslihusets utredningsapparat, att ha någon bestämd uppfattning om den saken. Herr talman! Det är kanske att uttrycka det hårt, men jag tycker att handelsministern gör det för lätt för sig. Han försöker smita från sitt ansvar. Han försöker komma undan genom att förtiga besvärande fakta, han försöker bluffa genom obevisade påståenden, och tyvärr kan jag inte ens värja mig för intrycket att han t.o.m. vill vilseleda genom försåtliga formuleringar. Till skillnad från handelsministern skall jag ge belägg när jag nu framkastar ett påstående. Med anklagelsen för försök att vilseleda syftar jag på vad handelsministern säger i interpellationssvaret om informationskampanjen om energisparande. Han försöker med sina formuleringar suggerera fram föreställningen att vi nu är på väg att uppnå kampanjens ambitiösa sparmål. I svaret heter det: ” Målet är att spara 7 96 av den energi som normalt används under perioden mars-maj. En preliminär rapport från kommittén om resultatet av kampanjen tyder på att den har nått ut till mycket stora grupper.” Så intressant. Men har handelsministern verkligen informationer som ger belägg för att vi över huvud taget har sparat något alls till följd av den kampanjen? Det vore i så fall ytterst intressant att få ta del av de uppgifterna. Herr talman! Min fråga, hur vi i Sverige skall klara vår oljeförsörjning nästa vinter, står lika obesvarad efter det att vi lyssnat på handelsministern som när jag väckte min interpellation den 19 april. Handelsministern har inte vågat tala öppet och ärligt om ett allvarligt problem, som tyvärr blivit svårare genom hans och regeringens försummelser. Han vet att regeringen har misslyckats, men han vet inte hur misslyckandet skall repareras. Han vet också att det ovedersägliga beviset för regeringens misslyckande levererats av regeringen själv, när Sverige häromdagen som det enda av 20 medlemsländer i IEA tvingades att begära undsättning genom tillämpning av organisationens regler för nödsituationer. Hur det är med viljan hos andra att hjälpa oss när vi själva misskött oss, vet vi ännu inte. Enligt interpellationssvaret har beslut ännu inte fattats av IEA. Det är möjligt att statsrådet Tham som lyssnat till denna debatt och som företrätt oss i oljeklubben i Paris har mera upplysningar att lämna på den här punkten.

Herr talman! Bo Siegbahn, som har framställt interpellationen, är tyvärr sjuk, varför jag fått i uppdrag att ta emot svaret. Jag ber utan några krumelurer att få tacka handelsministern för det. Sedan interpellationen ställdes för en månad sedan har regeringen vidtagit en del åtgärder. Dessa redovisas av handelsministern i svaret. Jag skulle vilja karakterisera åtgärderna som ”för litet” och ”för sent”. Anledningen till att interpellationen framställts är det enligt min mening Nr 156 prekära läge som vår oljeförsörjningsberedskap befinner sig i. För två Lördagen den månader sedan uttalade energiministern i en debatt med bl.a. Bo Siegbahn att 26 maj 1979 vårt läge då inte var katastrofalt. Det var det kanske inte, men energiministern medgav att vi hade vissa problem. Det var verkligen ett understatement. Delegationen för oljeförsörjningsberedskap, som regeringen tillsatt, uttrycker sig mer rakt på sak och anser att risken är uppenbar för en försörjningskris till vintern om inga åtgärder nu vidtas. Emellertid har vissa åtgärder vidtagits. Problemet skulle kort kunna uttryckas så här: Både vi och andra länder har behov av en ekonomisk tillväxt, vilket förutsätter en ökad tillgång på energi. Samtidigt minskar tillgången på olja, och socialdemokraterna börjar taktikspela om kärnkraften. Carl Lidbom sade här att regeringen duckade, och han talade om regeringens fiffighet att vika undan. Jag tycker att detta är en bättre karakteristik av den kovändning som socialdemokraterna gjorde i kärnkraftsfrågan. Den kovändningen innebar en merimport av 2 miljoner ton olja per år. Herr talman! Underskottet på 3-5 96 i den globala oljetillförseln har medfört kraftigt höjda priser. Samtidigt har regeringen varit rigid i sin prispolitik och inte tillåtit oljeprishöjningarna att slå igenom. Detta har medfört en mycket kraftig minskning i våra oljelager. Det är förståeligt om oljeföretag inte är beredda att importera olja till priser som ligger avsevärt över av regeringen fastställda utförsäljningspriser. Importbortfallet under första kvartalet 1979 beräknas ligga mellan 7,5 och 8,5 96 beroende på vilken beräkningsmetod som används. Vid halvårsskiftet beräknas lagren av lätta eldningsoljor ligga drygt 1 miljon m? under normalnivån. Till detta kommer de nyligen redovisade bristerna i våra vattenmagasin. Det vill synas som om regeringen skulle ha spekulerat i sjunkande priser och spekulerat totalt fel. Det kommer nu att bli mycket kostsamt att fylla våra oljelager. Med en mjukare prispolitik hade kostnaderna blivit avsevärt lägre. Inför den osäkerhet som råder vad gäller oljemarknaden i höst och i vinter är det viktigt att vi i sommar bygger upp våra lager på nytt. Men vi vet att förhållandena i Iran fortfarande är i högsta grad labila och oroande. Saudi-Arabiens möjligheter att fortsättningsvis kunna driva en stabiliserande och återhållsam linje inom OPEC torde bli allt mindre. Vi har i dag fått besked om nya oljeprishöjningar i Nigeria. Tillgången till vattenkraft synes samtidigt bli mindre än normalt, och kärnkraften är delvis satt i karantän. För gasen hålls dörren endast litet på glänt, nu senast genom näringsutskottets ställningstagande. Vi kan verkligen inte spekulera i sjunkande oljepriser. Samtidigt som vi måste fylla våra lager är det angeläget att vidta andra åtgärder. Vissa besked har getts i interpellationssvaret, men jag vill fråga: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att minska oljeförbrukningen, utöver den aviserade sparkampanjen? Och när kommer någon utvärdering? — att trygga tillgången på olja Det är samma fråga som Carl Lidbom ställde. Herr talman! Det finns en grupp av oljeföretag som drabbats mycket hårt av regeringens misslyckade prispolitik. Det är de oberoende mindre företagen, som varit hänvisade till köp på spotmarknadens villkor. Dessa mindre företag svarar för 20-25 96 av försäljning och distribution av villaolja i landet. Inom vissa geografiska områden är andelen så hög som 50-75 96. Dessa företag har under en följd av år konkurrerat med de större företagen och bidragit till att hålla priserna nere. Genom lagerhållning i små kusthamnar har dessa små företag en distributionsapparat som är mindre tyngande och besvärande för vårt landsvägsnät — en inte oväsentlig fördel. Dessa företag har nu genom regringens prispolitik kommit hårt i kläm och tvingas — eller kan komma att tvingas—-att upphöra med sin verksamhet. Regeringen brukar ju framhålla sig själv som de små och medelstora företagens förkämpe. Vad avser man att göra för att förhindra utslagning av de små företagen i oljebranschen? Avsikten är väl inte att det bara är de stora som skall ha tillgång till den svenska marknaden? Konkret skulle jag vilja fråga: Överväger regeringen fortsatt upphandling i statlig regi för återförsäljning till marknaden, bl.a. till de små företagen genom ett clearingsystem? Överväger regeringen statliga lån eller kreditgarantier till de små företag som har kommit i kläm? Avser regeringen fortsättningsvis att vara mer följsam i sin prispolitik på oljeområdet? I interpellationssvaret rörande Svenska Petroleums verksamhet hänvisar handelsministern i huvudsak till energipropositionen. Uttalandet i energipropositionen att det inte finns skäl för Svenska Petroleum att utvidga detaljdistributionen av oljeprodukter hälsar jag med tillfredsställelse. Det jag mer vill ta fasta på är uttalandet att Svenska Petroleum bör söka samverkan med andra branschföretag även i marknadsledet. Det som hittills skett kan väl mer karakteriseras som konkurrens och mindre som samverkan. Mot bakgrund av vad som har uttalats i energipropositionen skulle jag därför vilja fråga: Anser handelsministern att det finns förutsättningar för ett närmare samarbete mellan Svenska Petroleum och de oberoende företagen för att garantera inköp, lagring och distribution?

Herr talman! Man kan i en svår situation göra det mycket lätt för sig — som Carl Lidbom här gör om man bara tar hänsyn till en aspekt på den fråga som behandlas. En aspekt på denna fråga är tillförseln av olja, och jag tror att det inte alls är omöjligt att vare sig nu eller senare lösa problemen när det gäller just den aspekten om man -— vilket Carl Lidbom uppenbarligen använde hela sin tid till att argumentera för — skulle låta priserna bli väsentligt högre eller släppa dem alldeles fria. Om vi avskaffar högstpriserna på lätt eldningsolja, får vi sannolikt mycket kraftiga prishöjningar. Det leder då bl.a. till att den prisklausul som finns intagen i det avtal som har slutits mellan arbetsmarknadens parter kommer att utlösas och att man tvingas till omförhandlingar om avtalets karaktär. Detta driver i sin tur priserna ytterligare i höjden. Man får alltså en inflationistisk utveckling i Sverige av ett slag som långsiktigt knappast gynnar vare sig det svenska näringslivet eller den svenska samhällsekonomin som sådan. Man får också mycket betydande påfrestningar på den svenska handelsbalansen. De högre priserna måste ju betalas genom ökad export av andra varor. Och det blir inte lättare av att prisutvecklingen samtidigt leder till att svenska varor blir dyrare. I den här frågan är det kanske också intressant att höra vad det är som gör att Carl Lidbom anser att priserna nu måste stiga så kraftigt. Om det är hänsynen till de amerikanska oljeföretagens bristande lönsamhet så skulle det vara intressant att få en närmare analys av hur den bristande lönsamheten ser ut. Från regeringens sida har vi genom energipropositionen klart redovisat vad vi vill göra. Propositionen är baserad på en insikt om oljeproblemen, på både kort och lång sikt. Vi har också lämnat en mycket omfattande redogörelse för de oljepolitiska åtgärder som vidtagits av regeringen, framför allt beträffande förhandlingar med oljebolagen, reorganisation av Svenska Petroleum och Petroswede och ambitionerna att åstadkomma långsiktiga råoljeavtal samt naturligtvis hela inriktningen av energipolitiken. Mot den politiken har man från socialdemokratisk sida inte haft någonting att invända under den tid som det hela arbetades fram. Och politiken har också avsatt resultat i olika former, bl.a. samarbetsavtal om råoljeanskaffning. Beträffande sparkampanjen har Carl Lidbom läst alldeles rätt. Vad jag säger i interpellationssvaret är att det man hittills kunnat få fram är att kampanjen nått ut till betydande grupper. Däremot finns det ännu inte — och det står inte heller i interpellationssvaret att det skulle finnas — någon utvärdering av hur mycket olja som kunnat sparas på basis av kampanjen. Det får vi inte besked om förrän i augusti-september, har sparkommittén meddelat oss. Jag har därför inte kunnat lämna några sådana uppgifter. Vi vet inte vilken effekt kampanjen haft, och därför har jag inte heller kunnat ge svar på det. Men kampanjen har alltså nått ut till många människor. Och det är i och för sig mycket positivt, eftersom en ökad insikt om problemen och svårigheterna förvisso underlättar vidtagandet av de åtgärder som är nödvändiga. Det var värdefullt att Carl Lidbom strök under att vårt stora beroende av spotmarknaden är beklagligt, eftersom detta stora beroende just är resultatet av den socialdemokratiska energipolitiken. Hade vi på ett tidigare stadium kunnat föra en annan energipolitik, en annan oljepolitik, hade vi i dag inte suttit så illa till när det gäller prissättningen på oljeprodukter som just den socialdemokratiska politiken i det här avseendet har lett till. Jag sade tidigare att Carl Lidboms argumentering uppenbart gick ut på att att trygga tillgången på olja driva upp oljepriserna på den svenska marknaden. Jag tycker därför att det kan finnas skäl att redovisa att det dess värre varit nödvändigt att höja priserna på den svenska oljemarknaden förhållandevis kraftigt och mer än i många andra jämförbara länder. Sedan september 1978 har priset i Sverige på eldningsolja —om man räknar med att rabatterna samtidigt avskaffats — stigit med 47,5 96. Det är faktiskt bland de större höjningarna. I Tyskland har priset stigit 66,5 96 och i Schweiz 77,3 946. Det är de två länder som tillämpar fri prissättning på oljeprodukter. Vad som inträffat i Sverige är att vi kunnat hålla prishöjningen ungefär 20 procentenheter lägre än i Tyskland och Schweiz, på grund av den prisstoppspolitik som regeringen införde. Men priserna är ändå ganska höga, vilket jag också — för att diskussionen skall kunna föras med sakligt riktiga utgångspunkter — vill informera om. Efter den senaste höjningen låg Sverige för eldningsolja 1 på fjärde plats efter Västtyskland, Schweiz och Storbritannien. I dag har ytterligare några länder höjt sina priser, och enligt uppgifter ligger vi nu på sjätte plats bland 13 länder inkl. Förenta staterna. Det ger grund att säga att med den prispolitiken bör de svenska oljebolagen kunna se till att vi får in den olja vi behöver, inte bara nu under sommaren utan även långsiktigt under hösten och vintern. Jag tror inte att deras vilja att ta in den oljan i dag ökar av att socialdemokratins talesman på detta område, Carl Lidbom, alldeles uppenbarligen ger uttryck för uppfattningen att de bör vänta till dess priserna tvingas högre upp. Om det är av hänsyn till den svenska konsumenten eller av mera partipolitiska hänsyn som Carl Lidbom ger uttryck för en sådan uppfattning får andra i denna kammare vittna om och svara på. Jag tycker det är synd om man ger oljebolagen det intrycket att det vidtas alldeles för få prishöjande åtgärder och att de bör vänta tills priserna stiger ytterligare innan de ser till att fylla upp de lager som de enligt lag har skyldighet att hålla. Till Olle Aulin vill jag säga ett par saker. Han frågade mig om den ökade raffinaderikapaciteten. Vi prövar f. n. en ansökan om att Scanraff skall få öka sin raffinaderikapacitet ytterligare. Vi har uttalat oss positivt för att en sådan möjlighet tillvaratas. Detta är ett prövningsförfarande, och det tar en tid — man måste begära in yttranden från kommuner m.m. Men det är uppenbart att vi från regeringens sida ser positivt på att denna kapacitet ökar. Vi har ännu inte tagit ställning till frågan om införande av hastighetsbegränsning under sommaren. Vi vill gärna pröva detta såsom ett alternativ, och vi håller på att skaffa in underlag för detta. Om de två interpellanterna vill ge sina synpunkter så är regeringen naturligtvis mycket tacksam att få del av deras och deras partiers uppfattning om lämpligheten av att ha en sådan hastighetsbegränsning för att minska energikonsumtionen under sommaren. När det gäller de små, oberoende företagen så är naturligtvis Olle Aulin medveten om att de under ett antal år haft en förhållandevis tillfredsställande lönsamhet. De har köpt sina varor för spotmarknadspriser, och de priserna har varit låga i förhållande till vad det har kostat att föra in råolja och raffinera den i landet. Därigenom har det gått dem ganska väl i händer, och de har bidragit till att pressa oljepriserna på den svenska marknaden. Det är inget fel i det, absolut inte. De har utnyttjat marknadens förutsättningar. I dag har marknadens förutsättningar ändrats, och det är mycket dyrare att ta in produkter och sälja dem än att raffinera i Sverige. Därmed har deras lönsamhet försämrats. Jag återkommer till det i ett senare inlägg. Jag skall också ta upp detta med tidpunkten för svaret. Jag brukar inte vilja beskylla människor med alltför starka ord, men på en punkt vill jag säga mycket klart ifrån: Ett skäl till att de här interpellationerna behandlas nu, är att jag på grund av deltagande i UNCTAD-konferens och EFTA-konferens har varit förhindrad att tidigare avge svar på interpellationerna. Jag hade gärna sett att denna debatt kunnat komma tidigare och vid en annan tidpunkt. Jag beklagar att Carl Lidbom varit tvungen att gå upp en lördagsmorgon för att delta i diskussionen här i kammaren.

Herr talman! Det är inte här fråga om min vilja eller ovilja att stiga upp en lördagsmorgon — att jag måste göra det kan jag till nöds komma över, i varje fall när tiden inte är okristligare än kl. 9 på dagen — utan skälet till att jag tog upp den sidan av saken är att jag hade en liten diskussion med handelsministern här i kammaren för omkring tio dagar sedan som gällde en helt annan fråga. Jag blev förbluffad över att han då inte var i Manila eller på uppdrag någon annanstans utomlands. Den dagen var han tillgänglig och svarade på interpellationer, och det gjorde han också följande måndag. Men oljefrågan skyfflades trots det åt sidan och förlades till den här tidpunkten, som inte alls är obekväm för oss men som från alla publicitetssynpunkter är så undanskymd som tänkas kan. Jag skall lämna den frågan och i stället vädja till handelsministern om att vi i fortsättningen skall föra en anständig och saklig debatt om det här ärendet. Låt oss avstå från den typ av anklagelser som går ut på att socialdemokratin skulle vara mer intresserad av de amerikanska oljeföretagens vinster än av konsumenternas intressen, för det tror ju varken Hadar Cars eller jag på. Vi borde kanske i stället börja med att summera något av vad vi är ense om, så kanske vi kan föra bort det ur diskussionen utan vidare. Jag vill då säga att när det gäller energipropositionen och de långsiktiga besluten är det riktigt att vi i alla väsentliga stycken är eniga. Energipropositionen hör enligt vår bedömning till något av det bättre som den här regeringen har åstadkommit. Det har vi sagt förut, och det kan vi gärna upprepa. Men nu handlar det ju om någonting annat, nämligen om ett mera akut och delvis kortsiktigt problem: hur vi skall klara den kraftigt förvärrade situationen på oljefronten, som har uppkommit till följd av internationella händelser som ingen människa i och för sig har kunnat råda över. Låt oss i det sammanhanget göra klart att det naturligtvis inte är någon som har förespråkat att man skulle lösa problemen på det sätt som herr Cars påstår att jag velat. Han säger att jag skulle ha förordat att man löst problemen bara genom att släppa upp priserna så högt att det blivit möjligt att importera till hur höga priser som helst, och sedan skulle man låta detta slå igenom på att trygga tillgången på olja att trygga tillgången på olja priserna i Sverige, spränga inflationsklausulerna i avtalen på arbetsmarknaden, belasta handelsbalansen, osv. Men det är naturligtvis litet svårt för en riksdagsledamot, som inte har tillgång till samma fina information som herr Cars och som inte har tillgång till er utredningsapparat, att säga exakt vad man skulle ha gjort, vilken prisnivå som skulle varit den lämpligaste, hur högt man skulle ha släppt upp priserna eller vad man skulle ha gjort utöver att höja priserna. Jag gjorde en liten antydan om att det kanske hade varit lämpligt att kombinera något slags clearingsystem till förmån för de svagaste företagen med en väl avvägd prishöjning. Men grundfrågan kvarstår ändå: Måste inte de internationella priserna förr eller senare slå igenom på den svenska marknaden? Har det verkligen varit klokt att låta de här månaderna gå, medan de internationella priserna ständigt stigit i höjden? Vi kan ju nu se att det inte finns några realistiska förhoppningar om att de i rimlig tid skall falla igen. Hade det inte varit klokt att ingripa tidigare med de prishöjningar som ändå var nödvändiga och med de åtgärder i övrigt som behövdes för att oljeföretagen skulle kunna bygga upp sina lager?

Herr talman! Först vill jag tacka för det positiva svaret när det gäller Scanraff. Handelsministern sade att de små oberoende företagen hade varit väldigt lönsamma under en tid men att man nu fick lov att anpassa sig efter andra och nya marknadsförutsättningar. Men det är ju så att dessa företag inte verkar i en fri marknad, utan de verkar i en marknad med prisstopp och högstpriser, även om dessa till en del nu har lyfts av. När det gäller högstpriserna har det ju dessutom sagts att man trots långvariga förhandlingar om att få ta bort dem på tjockoljorna nu skall ha en månads karens innan man kan höja dem till den nivå som regeringen har medgivit. Det är förvånande att man anmäler behovet av ett borttagande månadsvis i förväg, men när man så småningom bestämmer sig skall man införa ytterligare en månads karenstid. Det är vidare inte så att vi har uppfattningen att vi bör avvakta prishöjningarna innan vi importerar och fyller våra lager. Jag har tvärtom sagt att vi kanske har väntat för länge, eftersom det blir dyrt att fylla lagren med de högre priserna. Jag frågade vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta utöver sparkampanjen, och jag har fått svaret att utvärderingen av sparkampanjen kommer först framåt hösten. Handelsministern sade därvid att det är möjligt att hastighetsbegränsningar i trafiken skall införas under sommaren. Jag tog inte upp den frågan, men jag vill ändå säga att handelsministern säkert är medveten om att vi inom vårt parti är mera intresserade av frivilliga insatser och av att man genom kampanjer försöker få folk att dämpa hastigheten i trafiken så att vi kan spara energi på det sättet. Kan man inte nå målet genom frivilliga överenskommelser tvingas man att vidta tvångsåtgärder, t.ex. de åtgärder som föreslagits av delegationen. Jag ställde ett antal andra frågor till handelsministern, men jag fick inte något svar på dem. Jag frågade om möjligheter för en fortsatt upphandling i statlig regi med försäljning till marknaden, bl.a. till de små företagen genom ett clearingsystem. Jag frågade om kreditgarantier, om statliga lån. Jag vore tacksam om jag kunde få svar också på dessa frågor.

Herr talman! Till Carl Lidbom vill jag först säga att det inte är jag som avgör när interpellationsdebatter äger rum i riksdagen och inte heller den tidpunkt då jag skall gå upp och svara i sådana debatter. Detta får jag besked om när riksdagen finner denna tidpunkt lämplig. Jag ställer mig självfallet riksdagens beslut till efterrättelse och gör precis som jag blir tillsagd i de avseendena, dvs. jag kommer vid den tidpunkt som riksdagen fastställer. Jag tar också med förtjusning fasta på att Carl Lidbom nu lovar att fortsättningsvis föra en saklig och meningsfull debatt. Jag tror att det ligger i allas intresse. Jag konstaterar att Carl Lidbom efter att ha använt hela sin tid för att argumentera i stort sett för högre oljepriser nu säger att det inte alls var hans avsikt. Det bara lät så. Det är alldeles uppenbart att det gjorde det. Därom råder ingen tvekan. : Hans bedömning var inte att priserna skulle vara högre. Såvitt jag förstod var inte heller hans bedömning att priserna skulle vara lägre. Då tycker jag att mycket av hans argumentering visar sig innehålla mycket litet av faktisk kritik av regeringen. Oljepriserna är en oerhört viktig del av den svenska oljepolitiken f. n. Jag förstår dem som säger att vi kanske inte får in den olja vi behöver därför att vi har för låga oljepriser. Höj oljepriserna så får vi in den olja vi behöver. Det är i varje fall en sakligt grundad viktig argumentationslinje. Det är klart att vi förbättrar förutsättningarna att få in mera olja om vi höjer oljepriserna. Men då får vi de andra negativa aspekterna på dessa oljeprishöjningar. Men Carl Lidbom säger inte att vi skall höja oljepriserna. Han bara kritiserar att oljan inte kommer in och frågar vad regeringen gör åt detta. Jag tycker inte att det är någon påtagligt stark argumentering han bedriver i detta avseende. Vi får naturligtvis också överväga behovet av ett clearinginstitut. Det hade en del fördelar när det infördes år 1974, men det har också som Carl Lidbom säkerligen är medveten om en hel del nackdelar. Vi har inte, i varje fall t. v., funnit det nödvändigt att införa ett sådant institut. Om situationen blir förvärrad på marknaden, ingår det bland de medel som regeringen kan tvingas tillgripa. Sedan vill jag ånyo vända mig till Olle Aulin. Jag hinner nog inte heller denna gång svara på alla frågorna. Olle Aulin är ju mycket engagerad i de . mindre företagens situation. Jag är medveten om att deras situation i dag är ganska besvärlig, eftersom de inte kan ta ut de priser på den svenska marknaden som de tvingas betala när de köper varan. Om vi nu genomför en fullständigt fri prissättning, dvs. om vi tog bort prisstoppet på t.ex. eldningsoljan, så skulle priserna stiga mycket kraftigt. Det skulle vara en hjälp för de små, oberoende företagen, men sannolikt skulle priserna ändå inte stiga till den nivån att det skulle bli lönsamt för dem att importera varor och sälja dem på den svenska marknaden, eftersom prisnivån litet grand skulle anpassas till den situation som gäller för de stora oljebolagen som köper huvuddelen av sin olja till väsentligt lägre priser. Även med en fri prissättning skulle de små, oberoende oljebolagen ha kvar en hel del av sina nuvarande bekymmer. Därtill kommer att det svenska folkhushållet skulle belastas med kostnader i miljardklass för att man på det sättet i någon mån skulle kunna underlätta för de mindre företagen. Jag tror inte, Olle Aulin, att det är en handelslinje som vare sig Olle Aulin eller hans parti egentligen vill rekommendera den svenska regeringen att följa. Vi kan konstatera att de här små företagen har levt efter marknadens förutsättningar och att det under vissa tider gått bra för dem så länge de gjort detta, men att de i dag har det svårare. Det ingår ju faktiskt i den marknadshushållning som både Olle Aulin och jag i princip ansluter oss till att man får vara beredd att ta både det goda och det onda med att följa ett system som innebär att marknadens priser blir avgörande. Vidare tycker jag att det vore värdefullt om man kunde nå den spareffekt som Olle Aulin förespråkar genom frivilliga insatser. Den här sparkampanjen har ju det syftet. Jag har nyss redovisat att det är regeringens avsikt att här ge sparkommittén ytterligare uppdrag under sommaren i syfte att just på frivillig väg spara olja. Om Olle Aulin har några förslag till hur man med sådana frivilliga sparåtgärder kan nå effekt, vore det värdefullt om han i dag ville nämna dem här i riksdagens talarstol, så att regeringen och sparkommittén vid utformningen av vår politik på det här området i lämplig utsträckning kan beakta dessa åtgärder. Det är också värdefullt att Olle Aulin delar min uppfattning, att om dessa åtgärder inte räcker till tvingas man vidta andra åtgärder — åtgärder som man helst skulle vilja avstå från, men som kan bli nödvändiga för att möjliggöra en nedskärning av den svenska oljekonsumtionen. Slutligen vill jag understryka att regeringens uppfattning är att vi långsiktigt måste minska vårt beroende av olja, att den kris som vi nu har upplevt och som vi delvis befinner oss i är en alldeles utmärkt illustration av det här oljeberoendets betydande nackdelar. Det gäller inte bara det att vår olja i så stor utsträckning kommer från ett och samma område, där just riskerna för händelser av samma typ som i Iran kan bedömas som förhållandevis större än på många andra håll, utan också att vi är så beroende av den internationella oljemarknaden. Regeringen har i energipropositionen lagt fram ett program i syfte att långsiktigt minska oljeberoendet. Programmet bygger på användning av andra energikällor. Som exempel kan nämnas kol, en mycket stark satsning på framtagandet av solenergi som ett alternativ, andra förnyelsebara energikällor och utnyttjandet av de kärnkraftverk som redan är färdiga eller som är under byggnad. När det gäller att lösa den långsiktiga energipolitiken har situationen inte blivit ljusare under de senaste månaderna. Orsakerna härtill är inte att finna i någon bristande handlingskraft hos det parti eller den regering som jag företräder utan på osäkerheten hos andra politiska partier, som inte har på motsvarande sätt kunnat hålla fast vid den linje som de gemensamt med regeringen varit med om att utforma.

Herr talman! Om vi nu skall fullfölja ambitionen att ha en anständig och saklig debatt, låt oss då inte missförstå varandra avsiktligt. När Hadar Cars försöker kamma hem att jag i själva verket godtar exakt den prishöjning som han släppt igenom — varken större eller mindre — menar jag att det är ett avsiktligt missförstånd. Det är litet för mycket begärt att jag som inte har samma kontakter med näringslivet som herr Cars och som inte har hans information här skulle kunna tala om exakt vilken prishöjning som hade behövts i det här läget för att medge en påfyllnad av beredskapslagren. Det är tänkbart att det hade räckt med den gjorda höjningen om den bara hade företagits tidigare och om den hade kombinerats med någon form av clearingsystem till förmån för de mest utsatta företagen. Det är också möjligt att den här prishöjningen borde ha varit en aning större, men det beskedet kan vi inte avkräva en riksdagsledamot i opposition. Ansvaret att redovisa de fakta och bedömningar som kan göras i sammanhanget får handelsministern faktiskt själv ta. Det är alls inte helt uppenbart för en oinvigd att just en höjning med 100 kr. per kubikmeter på eldningsolja är exakt det som löser alla problem.

Jag skulle önska att handelsministern ville bemöda sig om att förklara litet för mig vad det är för visdom som ligger bakom höjningen av högstpriset på eldningsolja med 100 kr. per kubikmeter och på dieselolja med 10 öre per liter. På vilket sätt utgör den ett incitament till företagen att bygga upp sina lager? En sak står vid det här laget klar, även utan att man har tillgång till de fina informationer som handelsministern har, nämligen att regeringen och handelsministern har varit alldeles för sent ute. Det skulle ha varit bättre för oss, om de nu vidtagna prishöjningarna hade släppts fram tidigare och om företagen snabbare hade förmåtts att fylla på beredskapslagren. De hade då fått tillgång till en billigare olja än om de nu, enligt handelsministerns förhoppningar, ger sig ut på marknaden för att fylla på lagren. Det hade också blivit bättre för konsumenterna och mindre risk för genomslag på inflationsspärren i arbetsmarknadens avtal.

Herr talman! Handelsministern säger att de små företagen har levt under marknadsförutsättningar. Underförstått menar han därmed även: Låt dem alltså få dö under marknadens förutsättningar! Man kan förstå att det är detta han menar, eftersom dessa företag inte kan klara sig under nuvarande förhållanden. Jag vill dock först säga att företagen inte har fått leva under fria marknadsförutsättningar utan i en ekonomi med högstpriser, stoppriser och begränsningar. Jag är medveten om att de små företagen, även om man släpper priserna fria, har en speciell situation som kan försvåra deras möjligheter. Men det är inga spekulationsföretag som växer upp som svampar ur jorden i gynnsamma konjunkturer och sedan dör när konjunkturerna blir mindre gynnsamma. Många av dem har verkat i decennier som serviceföretag här i landet. Jag tycker att man inte skall låta dem dö ut på det sätt som sker. Det är mot denna bakgrund som jag har frågat om möjligheterna för regeringen att genom köp, genom clearingsystem, genom lån eller genom krediter ge dessa företag möjligheter att överleva under de svårigheter som de nu har. Jag tänker också på möjligheterna till samverkan med Svenska Petroleum i stället för att, som tidigare skett, Svenska Petroleum skall konkurrera med just dessa företag, inte minst när det gäller distributionsdelen. Det är positivt att man i energipropositionen klart har sagt ifrån att Svenska Petroleum bör verka på ett nytt sätt. Så frågar handelsministern om jag har några bra förslag till sparkampanjer. Ja, man hoppas väl att det kommer in mängder av sådana förslag. Men jag tror dess värre inte att svenska folket riktigt är medvetet om att situationen är allvarlig. Detta måste klargöras på ett kraftfullare sätt. Det gäller bl.a. det förhållandet att läget blivit mycket mer oroande nu när vi har kärnkraften i karantän och med opinionssiffror som pekar hän emot att det tydligen ganska snabbt blir en avveckling av kärnkraften. Då frågar man sig med tanke på vårt oljeberoende: Hur blir det med möjligheterna att klara vår egen försörjning i oljekriserna framöver?

Herr talman! Jag delar Olle Aulins uppfattning att det är viktigt att alla i Sverige blir medvetna om att situationen är allvarlig. Därför tycker jag att den här debatten som sådan är värdefull. Den är i varje fall ett led i strävandena att ge klart uttryck för den oro som vi inom alla politiska partier känner inför den nuvarande situationen.

Men det är viktigt att de företag som är beredda att bedriva raffinaderiverksamhet i Sverige kan göra det med viss trygghet för att den verksamheten kommer att gå ihop för dem. Det har de inte kunnat göra under den tidigare epoken, då spotmarknadspriserna kunde utnyttjas som en prispress på produkterna, så att det lönade sig bättre att köpa produkter utomlands till spotmarknadspriser och ta in dem och sälja dem i Sverige än att raffinera råolja inom landet. Det är bl.a. det som har lett fram till den bekymmersamma situation som vi har i dag. Jag vill inte — det framgår också klart av regeringens energiproposition — att man skall fortsätta på den vägen, utan man skall i stället minska beroendet av spotmarknaden. Vill de små företagen medverka till detta, är det som sagt mycket välkommet. Sedan konstaterar jag att nu har Carl Lidbom inte någon uppfattning alls om den rätta prisnivån för olja. Först fick jag intrycket att han tyckte nivån var för hög, sedan fick jag intrycket att han anslöt sig till regeringens uppfattning, och nu säger han att han inte kan ha någon uppfattning alls, vare sig om nivån är för hög eller för låg. Jag vill med anledning av det bara säga att delegationen för oljeförsörjningsberedskapen, som regeringen tillsatte, har avlämnat sin rapport. Den rapporten är ingalunda hemlig. Den finns tillgänglig. Om Carl Lidbom inte har fått den, skall vi gärna se till att han får ett exemplar. Uppgifterna om priserna på spotmarknaden i Europa registreras praktiskt taget dagligen i tidningarna, liksom utvecklingen av priserna inom OPEC länderna. Regeringen har inte några fantastiska informationskanaler i övrigt som den kan stödja sig på. Regeringen kan föra samtal med företrädare för oljebranschen. Det gör vi också. Jag utgår ifrån att oljebranschen med förtjusning är beredd att föra samtal med Carl Lidbom också och ge samma informationer till honom som till mig, om han så skulle önska. Därför tycker jag inte det är riktigt rätt att liksom bara säga att jag, en stackars enskild riksdagsman, kan naturligtvis inte alls skaffa mig ett underlag för att göra en bedömning om prispolitiken är riktig. Jag tycker Carl Lidbom skall skaffa sig sådant underlag till nästa interpellationsdebatt och tala om för mig vad han tycker — om prisnivån i stort sett är riktig eller i stort sett felaktig eller i varje fall om han har någon uppfattning om priserna är de lämpliga i det aktuella läget. När Carl Lidbom börjar med att gå ut så hårt mot regeringen som han har gjort — jag behöver inte citera alla hans uppfattningar om regeringens energipolitik och oljepolitik under senare tid — bör han ändå ha någon uppfattning om vad som borde vara det riktiga och inte bara säga att ”det kan jag inte veta något om för jag är en enskild riksdagsman”. att trygga tillgången på olja

Herr talman! Handelsministerns interpellationssvar skildrar säkert på ett korrekt sätt de åtgärder som denna vinter och vår har vidtagits för att säkra tillgången på olja. Tyvärr tycker jag nog att svaret också bekräftar det intryck av passivitet, ja, nästan otrolig handlingsförlamning, som präglat regeringens agerande i frågan! Handelsministern påpekar själv i sitt svar att oljeexporten från Iran upphörde redan i december månad. Även i övrigt har det under vintern när det gäller oljeproduktionen i Västeuropa förekommit störningar, bl.a. genom strejker och driftavbrott vid raffinaderier. Till bilden hör även — och det har åberopats tidigare här i debatten — att vårt land har ett extremt stort beroende av den s.k. spotmarknaden. Mellan 25 och 30 96 av vår oljeförsörjning är dock beroende av denna marknad, som är känslig — det vet vi av tidigare dyrköpta erfarenheter — för även relativt begränsade störningar på den internationella oljemarknaden. En självklar slutsats var att det som hände i Iran omgående måste få sin effekt på denna lättrörliga oljemarknad. Trots detta, som borde ha varit en självklarhet, dröjde det till början av maj månad, om jag är riktigt underrättad, innan regeringen tillkallade den särskilda delegationen — det är den delegation som handelsministern här åberopar. Sedan har den på ett par veckor presenterat sitt förslag till åtgärder, som i och för sig är bra, även om de är långt ifrån tillräckliga. Den fråga som svenska folket ställer sig är naturligtvis: Vad sysslade egentligen regeringen med under tiden från december och fram till dess att denna delegation lade fram sina förslag? Man måste ändå rimligen ha varit medveten om vad som skedde på oljemarknaden; man måste också rätt snart ha blivit medveten om att höstens prisstopp var en mycket olycklig åtgärd som marknaden utvecklade sig. Prisstoppet avskärmade oss på ett konstlat sätt från en världsmarknad som vi ju inte kan avskärma oss ifrån, med den karaktär av oljeberoende som vi har. Resultatet blev naturligtvis en successivt urholkad beredskap och att en rad företag — då mest små, som är beroende av spotmarknaden — har tvingats ur marknaden. Den här händelseutvecklingen ger underlag för en rad frågor. Man kan säga att regeringen också har varit alltför passiv när det gäller att agera inom området för naturgas. Naturgasen ger ändå leveranstrygghet under lång tid. Den är alltså en intressant energiform, som kan ersätta mycket av vårt oljeberoende. Nu ser det dess bättre ut som om näringsutskottet —till en del i varje fall —är på väg att korrigera regeringen i det avseendet, och vi kan kanske räkna med ett visst intresse och en viss aktivitet när det gäller att klara naturgasförsörjningen för landet, även om vi från centerpartiet upplever även majoritetslinjen i näringsutskottet som alltför restriktiv. Frågan om våra norska relationer kan också tas in i det sammanhanget. Det är beklagligt att den öppning till en trygg oljeförsörjning via Norge som Volvoavtalet skulle ha inneburit inte kunde fullföljas. Jag tycker personligen att regeringen också i det avseendet varit allför passiv när det gällt att fånga upp de kontakter och möjligheter till öppningar som Volvoavtalet ändå gav. Nu har den bollen uppenbarligen spelats över till franska intressen. Min fråga till handelsministern är om det finns någon saklig grund för de uttalanden som den norske energiministern Bjertmar Gjerde har gjort med löften om att ändå hjälpa till med den svenska oljeförsörjningen. Det skulle vara angeläget att i det här sammanhanget få en redovisning för detta, Den situation som regeringen genom sin passivitet nu har försatt oss i får onekligen allvarliga konsekvenser. Nu hotas, för att ta ett exempel, drivmedelsförsörjningen till en mycket stor del av det svenska lantbruket. Enligt uppgift är 35 000 å 40 000 lantbrukare beroende av drivmedelsförsörjningen från Lantmännenföreningar, som nu hotas av totalstopp när det gäller oljeförsörjningen. Enligt ett uttalande i tidningen Land av chefen för lantbrukskooperationens oljeimportföretag Agro Oil Lennart Linnerborg är lagren för de föreningar som samverkar i företaget i det närmaste tömda, och företaget klarar inte den förlust på ca 100 miljoner med nuvarande prisrelationer som en uppfyllnad av lagren innebär. Chefen för Agro Oil tillägger i uttalandet att Lantmännen tillhör de mindre oljeleverantörerna och att man inte kan klara ekonomin med den prispolitik regeringen för. Jag tror att Lantmännen i det avseendet är en sammanslutning som är representativ för den ganska stora krets av mindre oljeföretag som har kommit i kläm i den här situationen. Det här inträffar i en tid när den svenska sommaren står i sitt flor och när svenskt lantbruk är inne i sin intensivaste period och naturligtvis på ett avgörande sätt är beroende av den kontinuerliga oljeförsörjningen. Detta stora beroende av oljeförsörjningen är f. ö. i sin mån en följd av de höga krav på rationell produktion som jordbrukspolitiska beslut och konsumenternas krav under lång tid medfört. Då kan heller inte statsmakterna acceptera att näringens drivmedelsförsörjning äventyras på det sätt som nu sker. Jag vill kort karakterisera lantbrukets situation i det här avseendet som katastrofal f. n. Det motiverar nu verkliga krafttag från regeringens sida. Det duger inte längre att passivt vänta och se vad som kan komma att ske.

Herr talman! Först en sammanfattning. 1. Om det blir brist på olja eller chockhöjning av oljepriset i höst och vinter är ansvaret helt och hållet regeringens. Man kommer inte att lyckas, om man försöker skylla på någon kärnkraftsbrist. Det har hela tiden funnits olja att köpa. Priset på olja i Sverige har länge varit betydligt lägre än i andra att trygga tillgången på olja konsumentländer genom regeringens högstpris. Detta högstpris har hindrat oljebolagen att klara beredskapslagren. 2. Man måste trygga de små oljeföretagens existens. De små oljeföretagen är bättre anpassade än de stora, multinationella bolagen till det energiförsörjningssystem som bygger på förnybara energikällor. Jag är, herr talman, bekymrad för oljeförsörjningen i vinter, och debatten i dag har dess värre inte alls lugnat mig. Sverige är ju mycket beroende av olja, och samtliga partier är överens om att detta beroende måste minskas. Enligt centerns uppfattning skall vårt nuvarande energisystem, som till minst 70 96 är baserat på olja, ersättas med ett system där vi hushållar så att vi klarar oss på de förnybara energikällorna. En modern, förfinad teknik på användningssidan, som gör att vi får mer nytta av mindre tillförd energi, kombinerad med en lika modern och förfinad teknik när det gäller att ta till vara solflödet direkt och indirekt, kommer att ge oss stor trygghet i energiförsörjningen, god miljö och många nya meningsfulla arbetstillfällen över hela landet. I en blandekonomi som vår är det naturligt att det är prisökning på olja som kommer att slå ut denna energibärare och göra alternativen attraktiva. Näringslivet kommer på olika sätt att ställa de system till vårt förfogande som gör att vi kan driva maskiner och hålla varmt med förnybara energikällor, så fort som oljan blir för dyr i förhållande till dessa alternativ. Samtidigt är det väsentligt att detta byte av energisystem sker i ordnade former och utan ryckighet. Hushåll och företag måste få tid och resurser att investera för omställningen. En plötslig oljebrist, liksom en chockhöjning av oljepriset, skulle allvarligt skada oss. Samhället måste mot denna bakgrund underlätta övergången genom kloka åtgärder. Därför har vi skyldighet att hålla oljelager och dessutom beredskapslager, som inte får underskrida en viss nivå. På grund härav finns också ett högstpris på vissa oljeprodukter. När detta högstpris infördes vid förra oljekrisen 1974 kombinerades det emellertid med ett clearingsystem, som lät de stora oljebolagen dela med sig av sina övervinster, så att de små kunde överleva. Systemet fungerade utmärkt, och vi red ut den krisen utan större problem. Vitycks nu befinna oss i en liknande situation utan att regeringen vidtar de kraftfulla åtgärder som är nödvändiga. Den 22 mars i år uppvaktades centerns ledamöter i riksdagens näringsutskott av en grupp som företrädde småhandlare inom oljebranschen. De svarar för betydande andelar av den lokala försäljningen av framför allt villaolja inom sina distributionsområden och har tillsammans ca 150 000 kunder. De var mycket bekymrade och förvånade över regeringens inställning till oljeförsörjningen. De fick inte ta ut mer än drygt 600 kr./m? för villaoljan som vid den tidpunkten kostade drygt 900 kr./m3 i inköp. Självfallet går det inte att klara 300 kronors förlust på varje kubikmeter. De hade fått börja tulla på beredskapslagren och räknade med att underskrida dem med över 35 96 den I maj. De var rädda att inte hinna fylla lagren före vintern och varnade för en oljekris i höst. De berättade också att de tidigare under året hade varit hos handelsminister Cars och talat om detta. En sådan oljekris skulle vara konstlad, eftersom det finns olja att köpa men priset genom prisstoppet nu hålls konstlat lågt. De kunde inte förstå hur regeringen resonerade. Man talar omaatt spara olja, men om priset går upp förstår ju alla att man måste spara och tillvarata spill. Nu slösas det. Priset i en marknadsekonomi måste självfallet sättas så, att det informerar t.ex. kommuner, näringsliv och enskilda så att vi rustar oss för ett mindre oljeberoende. Sedan dess har situationen avsevärt förvärrats. Skillnaden mellan det svenska högstpriset för eldningsolja 1 och priset på spotmarknaden, med tillägg för frakt och andra omkostnader, uppgår vid mitten av maj till drygt 500 kr./m3! Inte förrän i slutet av april tillkallade regeringen en delegation för oljeförsörjningsberedskap. Denna föreslår bl.a. att högstpriset för eldningsolja I skall höjas med åtminstone 100 kr./m? för att försörjningen skall kunna tryggas inför nästa vinter. Delegationen påpekar att den svenska prisnivån därmed blir jämförlig med den i andra länder. Handelsministern har i sitt svar sagt att det är viktigt att ”Sverige inte tvingas betala ett väsentligt högre oljepris än andra konsumentländer”. Sanningen är i stället att vi länge har betalat ett väsentligt lägre pris och att den ökning som nu genomförs bara för upp oss i nivå med en del andra länder. Delegationen påpekar att det inte är säkert att denna prishöjning räcker för alla företag men att statens prisoch kartellnämnd har möjlighet att lämna tillstånd för ytterligare höjning inom ramen för av regeringen angivna riktlinjer. Det är mycket viktigt att de mindre oljeföretagen får överleva. De svarar för en betydande del av oljeförsäljningen, och de besitter en unik kompetens med erfarenhet också som försäljare av fasta bränslen, just den kompetens som blir viktig i ett framtida energisystem baserat på förnybara energikällor, där många mindre företag lämpligen verkar för att ta till vara de olika utspridda energibärare som tillsammantaget kan ge oss vår energiförsörjning. Det är alltså väsentligt att de mindre oljeföretagen får överleva och inte, genom regeringens högstpriser på olja, tvingas upphöra med sin verksamhet i branschen. 1. Kommer handelsministern att se till att de mindre oljeföretagen antingen får tillstånd att höja priset eller också får hjälp, t.ex. via ett clearingsystem, så att de kan stanna i oljebranschen? 2. Det har hela tiden funnits olja att köpa. Det är endast högstpriset som regeringen bestämmer över som har gjort att det varit svårt att upprätthålla en betryggande oljelagring. Kan handelsministern garantera att det inte blir brist på olja i höst och vinter?

Herr talman! Birgitta Hambraeus talar i varje fall klarspråk. För henne är problemet att priserna är för låga. Släpp upp prisnivån! Låt priserna gå i höjden! Därigenom får man, enligt henne, ett tryck på människorna att spara, och därigenom räddar man också de små oberoende oljebolagen. De kan då leva vidare. Det är konsekvens i det resonemanget. Priset skulle upp högt, och det skulle informera särskilt de fattiga konsumenterna om att de inte har råd att elda och hålla så varmt som de behöver. Det är en logiskt korrekt beskrivning av det som skulle hända. Dessutom skulle det innebära väldiga påfrestningar för den svenska samhällsekonomin. Vi skulle få en snabbt ökande inflation, och det skulle innebära att avtalet mellan arbetsmarknadens parter inte kunde hållas. Det är de negativa effekterna, och de nämner inte Birgitta Hambraeus.

Det är mycket lätt att klara den ena av de här sakerna, dvs. att klara försörjningen med olja, om man låter oljepriserna stiga och gör som Birgitta Hambraeus föreslår: Släpp oljepriserna i höjden, låt dem gå upp tills de hittar sin naturliga nivå. Då får man in den olja man behöver. Man klarar vissa problem, men man skapar många, många andra. Detta svar skulle jag i princip kunna ge också till Nils Åsling, för även hans argumentering gick ut på att det har vidtagits för litet av prishöjningar. Regeringen har vidtagit flera åtgärder utöver att införa en prisreglering i syfte att hindra att priserna skall stiga mer än vad som är nödvändigt för att klara den svenska oljeförsörjningen. Det är riktigt att vi inte tillsatte delegationen förrän i maj, men dessförinnan verkade ju de ämbetsverk som normalt sysslar med dessa frågor, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, statens prisoch kartellnämnd och andra, för att åstadkomma ett underlag för regeringens handlande. Det har de gjort mycket skickligt. Vi har fattat beslut om en sparkampanj, vars resultat ännu inte har kunnat utvärderas. Vi vet emellertid att den har gett många människor information om problemets allvar, och det är en väsentlig grund för varje politik som kan föras på det här området. Regeringen har också varit mycket aktiv för att långsiktigt skapa förutsättningar för mer uppdelade inköp av olja — från andra länder än de nuvarande huvudländerna. Vi har åstadkommit överenskommelser med bl.a. Mexico och Irak om oljeleveranser. Vi har fört diskussioner med Saudi-Arabien och Angola och har förhoppningar om framgång. När det gäller den svenska oljepolitiken med Norge kommer Carl Tham att redogöra för hur det f. n. ligger till med de diskussionerna. Nils Åsling polemiserar mot prisstoppet, men han har själv många gånger betonat betydelsen av att priserna hålls nere i den svenska ekonomin. Det gjorde han senast i ett brev till statsministern. Jag hoppas att han inte glömt vad han skrev nyligen i det brevet. Det är bara ett oljeföretag som gått ur marknaden, Nils Åsling. Det är Dahllövs. Alla de andra är kvar. Jag hoppas att Nils Åsling delar uppfattningen att det är en riktig information och inte talar om att man nu har ”tvingat ut” alla företag. Sådana uttryck täcker mer än vad verkligheten ger underlag för. LRF gjorde en uppvaktning för jordbruksministern och mig så sent som i torsdags. Samma dag hänsköt vi deras fråga till den tillsatta delegationen med begäran att delegationen skyndsamt skulle behandla frågan och komma med förslag hur man skall lösa lantbrukets försörjning med olja för att inte vårbruket skall komma i fara. Clearingsystemet har tagits upp av både Birgitta Hambraeus och Nils Åsling. Jag vill bara återge vad delegationen anför beträffande det systemet: Clearing förutsätter en inte obetydlig administrativ apparat. Systemet förutsätter också att ransoneringslagen sätts i tillämpning eller att en särskild clearinglag stiftas. Det bör också noteras att clearing innebär ett ingrepp i marknaden med risk för snedvridande effekter. Systemet bör därför tillämpas endast i undantagsfall. Delegationen ser f. n. inget behov av att nu införa clearing men förutsätter att ett sådant system, om behov härav senare uppstår, kan sättas in snabbt. De berörda myndigheterna arbetar nu för att ett sådant system — om behov föreligger — skall kunna sättas in snabbt. De ökar sin beredskap på detta område som på andra områden. Men regeringen anser inte att clearingsystemet bör sättas in f. n.

Herr talman! Jag är förvånad över att handelsministern uppenbarligen så medvetet misstolkar mig. Hela mitt anförande här gick ut på att man icke skulle åstadkomma någon prischock eller en snabb höjning. Höjningen av oljepriset måste i vår blandekonomi ske i ordnade former. Jag har ingalunda sagt: Släpp priset fritt! Jag har sagt att detta måste ske på sådant sätt att företag, kommuner och enskilda har möjlighet att anpassa sig. Det bör kombineras med finansieringsmöjligheter för investeringar i sådana system som kan göra oss oberoende av oljan. Det är regeringens uppgift att informera oss om att det är fara å färde när det gäller priserna och ställa resurser till förfogande för att skapa ett system som minskar vårt oljeberoende. Med det förslag som regeringen förmodligen kommer att genomföra kommer man bara att gynna de stora oljeföretagen. De har enorma vinster — det vet vi mycket väl. Clearingsystemet är så bra just därför att man därigenom har möjlighet att ta övervinsterna från de stora företagen och lägga över dem till de mindre och därmed göra det möjligt för dem att överleva. De stora oljeföretagen blir ensamma om hela vår oljeförsörjning framöver om de små av regeringens politik tvingas ur marknaden. De stora, internationellt verksamma företagen kan inte vara oss till stor att trygga tillgången på olja hjälp när det gäller att komma över till det förnybara energisystem som jag tror att också regeringen gärna vill ha så småningom. Av de stora företagen kan vi bara vänta att de så länge som möjligt skall hålla oss kvar i oljeberoendet för att senare få oss att gå över till en energiförsörjning som baseras på några stora centraliserade system, som t.ex. kärnkraft, sådana system som passar de stora oljebolagens struktur och i vilka de stora oljebolagen redan gjort stora investeringar. Det är alltså oerhört väsentligt att de små överlever. De passar bättre i det förnybara system som vi måste gå över till. Jag vill gärna upprepa de frågor som jag tidigare var tvungen att hetsa fram därför att jag hade så ont om tid; jag fick inte svar på någon av dem: Kommer handelsministern att rädda de små oljebolagen? Kan regeringen garantera att det inte blir någon brist på olja i höst och vinter?

Herr talman! Jag skall gärna ge handelsministern en eloge för att han har fullföljt den aktivitet som den tidigare regeringen bedrev när det gällde att söka kontakter för att långsiktigt trygga vår oljeförsörjning. Det är utmärkt. Jag har noterat den aktiviteten från handelsministerns sida. Det får dock inte leda till att man försummar att klara de näraliggande och dagsaktuella problemen. Det är det min kritik tar fasta på. Handelsministern vill göra gällande att det skulle strida mot den stabiliseringspolitik som vi förespråkar. Det är som Birgitta Hambraeus sade helt felaktigt. Vad vi har talat för är en realistisk prissättning, som gör att man kan undvika prischocker. Det är uppenbart att den låsning som vi fick i höstas när det gällde oljepriserna inte stod i samklang med vad marknadens utveckling lät ana skulle bli följden. Där sitter vi i dag, till följd av en onödigt passiv prispolitik. Man skall självfallet inte låta priserna stiga mer än nödvändigt. Det som skadar prisstabiliteten är framför allt de prischocker som vi nu får se fram emot. Jag har här fått belägg för att den särskilda delegation som tillsattes av regeringen inte fick starta sitt arbete förrän i början av maj, vilket jag beklagar. Efter ett par veckor presterade denna delegation ett förslag, som i och för sig är lovvärt men som inte är tillräckligt långtgående. Jag beklagar att delegationen inte tillsattes tidigare, eftersom det stod klart redan i december att det som hände i Iran skulle komma att påverka situationen för vår oljeförsörjning. När det gäller de mindre företagen säger handelsministern att det är bara ett företag som gått ur branschen. Det är kanske riktigt, men en rad mindre företag är i dag handlingsförlamade. Det exempel på företag jag åberopade, Lantmännen, kan inte fylla sin funktion om inte regeringen snabbt gör någonting för att underlätta deras situation. Detta innebär annars att en hel rad mindre företag som levererar olja kommer att få upphöra med sin verksamhet. Vi hoppas att delegationens uppdrag att också ta ansvar för lantbrukets drivmedelsförsörjning snabbt ger resultat. Situationen är, som jag sade tidigare, akut.

Herr talman! Med det förtydligande som Birgitta Hambraeus gav tycker jag att hon bör vara ganska till freds med den prispolitik som regeringen har fört. Det är inte regeringen som ändrar den internationella prissättningen så att prischocker kan uppstå. Regeringen försöker ju förhindra att de mycket stora höjningar som inträffade kring och efter årsskiftet kommer att snabbt slå igenom på den svenska marknaden. Vi har vid tre tillfällen ansett oss tvingade att gå med på successiva ökningar av de stoppriser vi infört så att marknaden långsamt skall kunna anpassa sig till högre priser. Efter vad jag förstår var det precis detta Birgitta Hambraeus argumenterade för. Om nödvändigheten tvingar oss är vi beredda att göra ytterligare justeringar uppåt, eventuellt också nedåt om lyckan skulle stå oss bi. Det sista skall vi inte hysa för stora förhoppningar om. Regeringen eftersträvar alltså en successiv förändring. Det är också en successiv förändring som vi har kunnat genomföra när det gäller oljeprissättningen på den svenska marknaden. Det vore väl också, Birgitta Hambraeus, orimligt att tro att de små företagen, de s.k. independent, ensamma eller nästan ensamma skulle kunna klara den svenska oljetillförseln. Deras andel av den svenska oljemarknaden är trots allt ganska marginell. Jag tror inte att Birgitta Hambraeus anser att prissättningen på alla oljeprodukter skall vara sådan att den tillförsäkrar ett tiotal mindre företagare deras överlevnad. Jag tror inte att detta är i enlighet med det svenska folkets uppfattning om hur prisoch oljepolitik skall utformas i Sverige. Det gäller här att finna en rimlig och lämplig avvägning mellan de olika aspekterna, dvs. mellan priserna, och tillförseln av olja. Här spelar de små företagen en roll, om också en marginell sådan. Det är regeringens önskan att mindre företag skall finnas kvar och fylla sin funktion som distributörer på den svenska marknaden genom att man träffar långsiktiga kontrakt med leverantörer av råolja. Men vi kan inte ge de små företagen en uppgift som de ingalunda är vuxna att klara. Vi kan inte låta hänsynen till 10-12 småföretag och deras ägare bestämma den svenska oljepolitiken. Den uppfattningen tror jag att Birgitta Hambraeus egentligen delar. Nils Åsling sade vänliga ord om regeringens ambitioner att hitta nya inköpskällor för olja. Jag tackar för dem. Han efterlyste emellertid åtgärder — utan att precisera vilka åtgärder det gällde. Jag tycker att det vore mycket värdefullt om han ville utnyttja den taletid han har till att inför riksdagen redogöra för de ytterligare åtgärder som han anser skulle ha vidtagits. Är det så, Nils Åsling, att ni tycker att prishöjningarna har gått för långsamt, att priserna borde ha gått upp mycket mer än vad de har gjort, så säg det! Det finns rimlighet i det resonemanget. Om man hävdar att priserna borde höjas mycket mer, så har man bättre stöd för sin kritik av regeringen, om inte Sverige får in de oljor vi behöver. Men det egendomliga är att fastän jag ställer den här frågan gång på gång till den ena talaren efter den andra som kritiserar regeringen för dess brisiande handlingskraft när det gäller oljan, så är det ingen som -— efter att ha blivit att trygga tillgången på olja klämd litet grand — vågar säga: Ni har haft för låga oljepriser. Det vore intressant att höra om det är detta Nils Åsling i första hand kritiserar regeringen för — att den inte har låtit oljepriserna stiga högre än vad som har skett. Det vore nämligen den ytterligare ”handlingskraft” som regeringen skulle ha kunnat visa. Jag anser att det krävs en viss handlingskraft för att stå emot alla påtryckningar från stora intressegrupper om att släppa oljepriserna upp på en nivå som skulle sätta avtalet mellan arbetsmarknadens parter under nya förhandlingar och skapa betydande inflationsproblem i den svenska ekonomin och därigenom också för betalningsbalansen. Det är inte regeringen som förorsakat problemen på oljemarknaden — det vill jag starkt understryka. Är det så att Nils Åsling eller någon annan har några recept på vad regeringen borde göra, så kom fram med dem nu! En interpellationsdebatt är ett tillfälle att göra det, men det är inte rätta tillfället att bara tala om att det är fel som regeringen har gjort, om man icke samtidigt kan ange vad man alternativt vill ha genomfört.

Herr talman! Vi kommer att få se i höst och i vinter om regeringens politik har varit till fyllest. Om inte oljebolagen kommer att fylla sina lager därför att " priset inte fungerar — därför att det är för stor skillnad mellan inköpspris och försäljningspris — så att det blir en kris eller så att man tvingas till en prischock i höst, då har regeringen uppenbarligen fört fel politik. Jag vill ännu en gång understryka att det hela tiden har funnits olja att köpa. Har man alltså inte kunnat finna det system som gör att vi utan stora oreglerade prishöjningar får köpa denna olja, då är det regeringens fel. Clearingsystemet, som man kanske något lättsinnigt viftade bort i delegationen, fungerade dock med nu gällande lagar, t.ex. genom att man tillämpade ransoneringslagen. Det var någonting som fungerade bra under 1974 och som inte på något sätt plågade några människor. Det är någonting som man hade kunnat sätta in på ett tidigt stadium, eftersom vi tydligen nu befinner oss i en minst lika allvarlig kris som i början på 1974. Sedan säger handelsministern att de små företagen är bara tio till antalet och att de svarar för en marginell del av vår oljeförsörjning. Det beror på hur man räknar. De svarar inom vissa områden för tre fjärdedelar av försörjningen av villaolja, vilket inom de områdena knappast är marginellt. Om man plötsligt inte kan fylla behovet av villaolja under vintern, så innebär det självfallet en väldig kris för de områdena. Jag vill också notera att jag inte fått svar på de frågor jag nu har upprepat två gånger: Kan regeringen garantera att det inte blir oljebrist i höst och i vinter? Är regeringen villig att se till att de små företagen får hjälp att komma över krisen?

Herr talman! Handelsministern säger att regeringen eftersträvar en successiv förändring och anpassning av priserna. Det är bra, men varför har då prisbilden utvecklats som den har under vintern? Man har tydligen inte levt efter den princip man hade avsett att tillämpa. Och det är där vi har att Nr 156 söka orsaken till att vi i dag har en så pass svag försörjningsberedskap som vi Lördagen den har. 26 maj 1979 Handelsministern frågar mig om jag är beredd att i klartext säga att jag accepterar höjda priser. Ja, självfallet. Om detta är det enda sättet att klara oljeförsörjningen så får vi acceptera det. Vi har ingen möjlighet att påverka världsmarknaden utan är beroende av den. Vi får betala vad det kostar. Men det gäller därför att regeringen måste ha den handlingskraften och det förutseendet att man inte försätter sig i den situationen att försörjningsberedskapen urholkas — helt enkelt därför att man driver ett illusionsmakeri i prisfrågan. Mitt svar är alltså klart: Utvecklingen visar att oljepriset varit för lågt. Handelsministern och jag har i andra sammanhang diskuterat marknadsekonomins principer. Och det här är rätt elementära frågor i det sammanhanget. Här har regeringen, som bekänner sig till marknadsekonomin, satt den ur spel med dessa följder beträffande försörjningsberedskapen. Handelsministern för sedan ett resonemang om de små företagen som jag tycker är beklagligt. Han säger att de små företagen inte kan påverka regeringens politik. Nej, självfallet inte, men de små förétagen har ju sin betydelse för oljehandeln. Och man kan inte ostraffat försvåra för de företagen att fylla sin funktion. Det exempel jag gav är betecknande. Lantmännen, som är specialiserade på försörjning av drivmedel till lantbruket och svarar för 40 000 lantbrukares drivmedelsförsörjning, är på väg ut ur marknaden till följd av regeringens prispolitik. Och det är inga andra företag som träder in i stället. Där har alltså ett litet företag sin betydelse, och det måste man respektera och vara beredd att vidta åtgärder för. Jag vill sammanfattningsvis säga — eftersom jag måste lämna debatten nu — att hela den här diskussionen visat att regeringen varit för passiv. Vi får hoppas att debatten leder till mer aktiva tag och mer konkreta åtgärder från regeringens sida.